Herr talman! Jag önskar bara begagna tillfället att till protokollet få noterat att jag beklagar att man inte kan få diskutera en nog så seriös fråga med vår kommunikationsminister.
Herr talman! Herr Strandberg ifrågasätter möjligheten att inom ramen för 1963 års trafikpolitiska beslut konstruera — för att använda ett enkelt uttryck — en speciell Norrlandstaxa.

I så fall skulle man naturligtvis kunna föra in vilket annat av snitt som helst och säga att så eller så mycket skall vara lokaliseringsstöd för just den delen. Det har emellertid, såvitt jag förstår, ingenting med SJ:s taxesystem som sådant att göra.

Herr talman! Tack, herr statsråd, ty nu fick jag i alla fall statsrådet att i någon mån svara på den fråga jag ställde! Uteslutande med hänsyn till att vi — som jag sagt en gång tidigare i dag — längre fram kommer att ha en trafikpolitisk debatt, kan jag nu fatta mig mycket kort. Jag tror inte att man i den debatten kan hålla sig enbart till det område som dagens interpellationsdebatt har avsett. På den punkten ger jag kommunikationsministern rätt, ty skall vi diskutera detta, som är en integrerande del i en paketlösning, då skulle vi börja diskutera telefontaxor, flygtaxor, sjöfartens taxor o.s.v. Det skall jag emellertid avstå från i dag. Nu har jag i varje fall fått ett första svar, som jag noggrant skall studera för att få fram vad statsrådet avsåg. Jag skall som sagt titta på detta, och vi får ju tillfälle att återkomma i debatten.

Herr talman! Herr Paul Jansson har frågat mig om jag har för avsikt att vidta åtgärder för en förbättring av militärskadeskyddet för de värnpliktiga. Värnplikten är en medborgerlig skyldighet som kräver personliga uppoffringar av vår manliga befolkning. Värnpliktstjänstgöringen är en obligatorisk tjänstgöring som fullgörs av alla kategorier. Den värnpliktige gör sin tjänstgöring under förhållanden som avsevärt skiljer sig från hans vanliga civila liv. Tjänstgöringen medför ofta risker för skador under övning och annan utbildning. En värnpliktig som skadas under tjänstgöring får alltid ersättning av statsmedel enligt bestämmelserna i militärersättningsförordningen. Den skadade får sålunda ersättning för vårdkostnader, läkemedel och resor. Han får vidare sjukpenning och livränta enligt bestämmelser som i allt väsentligt motsvarar dem som gäller för yrkesskador. Vid sidan av militärersättningsförordningen gäller bestämmelserna i lagen om allmän försäkring. Värnpliktiga har också samma grupplivförsäkringsskydd vid dödsfall som arbetstagare i statens tjänst. Den ekonomiska kompensation som militärersättningsförordningen ger vid sidan av Övriga sociala trygghetsanordningar är av stor betydelse. Den som skadas under värnpliktstjänstgöring får emellertid i regel inte ersättning som fullt ut motsvarar hans förlorade arbetsförtjänst. Ersättning utgår inte heller för s.k. ideell skada, d.v.s. sveda och värk samt lyte och annat stadigvarande men. En viss möjlighet finns att skadeståndsvägen få ut kompletterande ersättning av staten. Staten är emellertid enligt gällande skadeståndsrättsliga regler inte alltid ersättningsskyldig för en skada som inträffat under värnpliktstjänstgöring. Dessutom är förfarandet för prövning av ett skadeståndsanspråk ofta tidsödande. Inte minst mot bakgrund av vad jag sagt om värnpliktstjänstgöringens särskilda natur anser jag att en reform som ger de värnpliktiga ett förbättrat ekonomiskt skydd är synnerligen angelägen. Från riksdagens sida har också upprepade gånger framställts önskemål om att statens ansvar för de värnpliktiga skall utvidgas. Regeringen kommer att inom kort lägga fram ett förslag till riksdagen om ett särskilt olycksfallsskydd för värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och vissa civilförsvarspliktiga. Enligt detta förslag utformas olycksfallsskyddet efter mönster av det frivilliga kollektiva olycksfallsförsäkringssystem som regelmässigt förekommer inom det civila arbetslivet. Det särskilda olycksfallsskyddet skall gälla för skada till följd av olycksfall under tjänstgöring. Den skadade får vid fullständig invaliditet 150 000 kronor och vid partiell invaliditet ett i motsvarande mån lägre belopp. Det har förutsatts att ersättningen skall fastställas snabbt. Skäligt förskott skall kunna utbetalas i de fall då invaliditetsgraden inte kan bestämmas genast. Reformen föreslås skola genomföras vid årsskiftet men avse även skador som inträffat år 1969. När det gäller den djupt tragiska olyckan vid Ravlunda vill jag upplysa om att den svårast skadade Rune Stridh för närvarande får sjukpenning och vårdbidrag enligt militärersättningsförordningen. Dessa förmåner kommer senare att bytas ut mot livränta. Vidare har försäkringskassan bestämt folkpension, tilläggspension och invaliditetstillägg till Stridh för tiden maj 1969—april 1971. Stridh får från den allmänna försäkringen sam manlagt 11000 kronor om året. Detta belopp är indexreglerat. Dessutom har landstinget tillerkänt Stridhs mor bidrag för hemsjukvård med 600 kronor i månaden för tiden juli—december 1969. Försvarets civilförvaltning har dessutom nyligen utbetalat 12 000 kronor till Stridh som förskott på blivande ersättning. Godtar riksdagen det nya olycksfallsskyddet, förutses det för Stridhs del komma att innebära att han får 150 000 kronor.

Herr talman! Till statsrådet och chefen för försvarsdepartementet ber jag att få framföra ett tack för svaret på min interpellation. Detta tack inrymmer naturligtvis en stor tillfredsställelse, då jag kan betrakta svaret som mycket positivt. Min fråga till försvarsministern var ju föranledd av den mycket tragiska olycka som för en tid sedan inträffade vid Ravlunda skjutfält, då flera unga män omkom och andra drabbades av mer eller mindre svåra skador. Den värst skadade, Rune Stridh, är som alla vet svårt lemlästad med båda armarna borta och synen nästan helt förstörd. Förutom de svåra lidanden som Stridh utsatts för och de psykiska påfrestningar som drabbat hans familj — jag vill också gärna nämna hans tappra fästmö — har naturligtvis ovissheten för framtiden och frågan om ekonomisk ersättning till honom från kronan vållat Stridh och hans familj stora bekymmer. Det kroppsliga lyte som drabbat den unge mannen kan naturligtvis inte ersättas med pengar, men hela hans framtid beror ju på i vilken utsträckning samhället kan ge honom stöd och göra hans situation så dräglig som möjligt. Bestämmelserna i militärersättningsförordningen gäller emellertid inte bara Rune Stridh och de övriga skadade vid Ravlundaolyckan, och det är hög tid att vi får en mera tidsenlig ersättningspraxis beträffande statens ansvar för skador som uppkommer i samband med övningar och annan utbildning för värnpliktig personal. De bestämmelser som nu gäller är långt ifrån tillfredsställande, och det måste betraktas som stötande att staten inte alltid skall vara ersättningsskyldig för skador som uppkommer i samband med de värnpliktigas tjänsteutövning. Det har dessutom ofta hänt att värnpliktiga tvingats öppna processer mot kronan inför domstol för att få ut ersättning för skador som de ådragit sig vid militära övningar. Jag konstaterar därför med glädje att försvarsministern i interpellationssvaret ger uttryck för den uppfattningen att han finner det synnerligen angeläget med en reform på det här området. Det reformförslag som försvarsministern skisserar i interpellationssvaret och som regeringen inom kort kommer att lägga fram i form av en proposition kommer, såvitt jag kan se, att innebära att de värnpliktiga under sin militärtjänst i varje fall inte blir sämre ställda beträffande ekonomiskt skydd vid olycksfall än vad de är under utövandet av sin civila gärning. Detaljerna i det aviserade förslaget skall vi med intresse studera när vi har fått det i vår hand.

Med dessa korta kommentarer tackar jag, herr talman, än en gång försvarsministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! Det kan kanske finnas ett försvar för att jag nu tar till orda i denna interpellationsdebatt. Jag har nämligen tidigare i denna kammare aktualiserat dessa frågor i ett par sammanhang, och vid dessa tillfällen har jag liksom vid personliga sammanträffanden med försvarsministern blivit försäkrad om att det skulle komma förslag till en förbättring av militärskadeskyddet för de värnpliktiga. Jag vill passa på tillfället att uttrycka min tacksamhet över att förslag härom kommer att framläggas. Jag instämmer i herr Paul Janssons påpekande om de nuvarande bestämmelsernas bristfällighet.

Jag väntar med lika stor spänning som herr Paul Jansson på vad dessa förslag i detalj kommer att innefatta. Jag vill emellertid ännu en gång uttrycka min tacksamhet över att möjligheter till ersättning kommer att finnas. Med vad jag här anfört, herr talman, har jag velat ge uttryck åt en personlig uppfattning, men jag tror att den delas av alla värnpliktiga här i landet liksom av deras familjer.

Herr talman! Vi har världens främsta sjukvård. — Den tesen har vi hört i olika formuleringar och i olika sammanhang. Jag skall inte ta upp någon polemik däremot. Den kanske är riktig. Jag anser mig inte ha förutsättningar att bedöma det. Det troliga är att vi ligger väl framme på många områden och att vi på en del andra kanske inte är riktigt så bra. Frågan om vem som är bäst i världen på detta område har egentligen föga intresse i detta sammanhang. Våra ambitioner bör vara att bygga upp en sjukvårdsorganisation av hög standard. Jag tror att vi har kommit en bra bit på väg mot det målet och att sjukvårdens huvudmän anstränger sig till det yttersta för att nå ett gott resultat. Vi har säkerligen också kommit långt på vissa specialområden. Men just den hårt drivna specialiseringen ger oss kanske anledning att stanna upp ett tag och fråga oss om vi har den samordning, den balans och de möjligheter till prioritering som på detta område är önskvärda och såvitt jag kan förstå även ofrånkomliga. Jag är inte ute för att anklaga någon. Jag är den förste att medge att det har skett och sker en väldig utveckling inom svensk sjukvård i dag. Men jag tror att vi samtidigt nu befinner oss vid den punkt där vi har anledning att ställa frågan: Har vi den nödiga överblicken, har vi en helhetsbild av sjukvårdsoch vårdområdena och har vi en någorlunda klar målsättning? På vårdområdet såväl som på många andra områden nödgas man väl konstatera att välståndet har sina risker, betingade av den tekniska utvecklingen, som skapar nya och tidigare okända problem och som innebär ett hot mot människans hälsa och livsmiljö.

Det är inte minst vårdbehovet — eller hjälpbehovet, om man så får uttrycka det — i föränderlighetens samhälle som i dag pockar på särskild uppmärksamhet. Jag tror att vi alla anser att vården av människans fysiska och psykiska hälsa är en av våra väsentligaste uppgifter. Om vi är ense på den punkten, bör vi väl också vara ense om att vi behöver en helhetssyn på vårdområdet. Är målsättningen en integrerad människovård, måste hela vårdsektorn ses som en enhet när man planerar på olika delområden. Detta är ofrånkomligt om man vill nå ett gott vårdresultat, men det är också en väsentlig förutsättning både organisatoriskt och ekonomiskt.

Eller skall vi ha en vårdorganisation som vi bedömer som en rimlig anpassning till våra ekonomiska villkor? De flesta bedömer det nog som realistiskt att man måste utgå från den senare förutsättningen. Gör man så — och det lär vara enda möjligheten — är det lika ofrånkomligt, som jag ser det, att man gör prioriteringar, avvägningar och utvärderingar. Egentligen är vi här inne på ett ganska intressant område, där resonemanget kan leda fram till märkliga konsekvenser. Hur och av vem skall denna prioritering göras, efter vilka kriterier skall den ske? För många år sedan kom jag i samspråk med en ännu verksam läkare vid ett av våra större lasarett. Vi resonerade om en för oss alla väl känd person i samhällstoppen som nått en mycket hög ålder.

Det angick ju inte då mig direkt, som det föreföll mig. Men jag har nog tänkt på det ibland efteråt, när jag mer omedelbart har konfronterats med t.ex. åldringsvårdens och långtidsvårdens situation. Det är ett område där vården är otillfredsställande och resurserna otillräckliga. Man kan ju vanvördigt fråga sig: Har vi här en av det moderna samhällets ättestupor? Jag skall inte föra resonemanget vidare just på den punkten — jag är ju numera i viss mån part i målet! Det är väl givet att man även i det framtida sjukvårdsarbetet måste ha en viss funktionell uppdelning: förebyggande åtgärder, direkt vård och eftervård är väl de tre områden som man främst tänker på och som var för sig också är mycket viktiga. Det gäller här att finna öppna och naturliga förbindelsevägar mellan dessa olika sektorer. Utan att ge företräde åt något av dessa områden vågar man väl kanske uttala en förmodan att vi i framtiden kan finna anledning att lägga större vikt vid de förebyggande åtgärderna. Vad skulle inte ett tidigare uppspårande av sjukdomar och deras orsaker kunna betyda? Det skulle snabbare och säkrare leda till hälsa och lätta trycket på andra vårdsektioner. Vad skulle inte en konsekvent genomförd hälsovårdsupplysning kunna uträtta? Här har vi verkligen ett område där massmedia — radio och TV — skulle kunna tas i bruk i en helt annan utsträckning än vad som hittills har skett. Orsakssammanhangen på dessa områden är det väl inte alltid så lätt att urskilja, men vi vet att många mänskliga beteendemönster ligger i botten. Stressjukdomarna breder ut sig, alkoholoch narkotikamissbruk likaså. Vi har fått en folkväckelse när det gäller narkotikabruket, men vad gäller alkoholen verkar det närmast som om vi hade glömt att problemet över huvud taget existerar. Ändå vet vi att vi där har ett hot mot folkhälsan som har om möjligt ännu större dimensioner. När såg vi ett allvarligt försök i Sveriges Radio och TV att ge en objektiv bild av alkoholbrukets eller rökningens vådor? Snarast får man väl en känsla av att glorifieringen av icke minst alkoholmissbruket betraktas som en väsentlig uppgift av våra massmedia. Här har vi en obalans på områden som ligger hälsovården nära, en sak som det verkligen vore anledning att ta itu med. Den ideala målsättningen måste vara att söka komma fram til en sådan integrering av de olika vårdfunktionerna att man vågar säga sig att samhället har gjort vad som är möjligt för att hjälpa den enskilda människan, att få henne rehabiliterad, medicinskt, psykiskt och socialt. Att åstadkomma ett översiktligt hälsooch sjukvårdspolitiskt program är förvisso en stor uppgift. Här krävs en samverkan mellan sjukvårdens olika organ och huvudmän. Vi kan från samhällets sida inte slå oss till ro med att hänvisa till att sjukvården är landstingens sak.

I motionerna 1:88 och II: 210 som avlämnades i början av vårriksdagen har vi närmare utvecklat skälen till att vi anser att ett program för samhällets vårdsektor bör utarbetas. Det märkliga med utskottets utlåtande är att man på denna väsentliga punkt inte alls pole miserar mot motionerna. Utskottet säger tvärtom att det helt kan ansluta sig till motionärernas ståndpunkter, att ett formulerande av socialpolitikens målsättningar — jag förmodar att man däri också inkluderar vårdpolitikens målsättningar — kräver ytterligare forskning och utredning. Men man påpekar att åtgärder vidtagits för att främja sådana syften. Det skall villigt medges ait en del har hänt sedan motionerna framlades. Under året har en samarbetskommitté för social forskning bildats inom socialdepartementet. Vidare har under året tillsatts en utredning om den icke institutionsbundna socialvårdens målsättning och organisation. Socialministern har också i år tillkallat en sakkunnig med uppdrag att utreda vissa frågor rörande sjukvårdskostnaderna samt verkningarna av nuvarande finansieringsmetoder. Det är bra att detta skett. Jag skall inte falla för frestelsen att göra gällande att dessa åtgärder vidtagits med anledning av motionerna. Vi tror visst att dessa initiativ kan bli av betydelse och ge underlag för bedömningen när det gäller fortsatt planering. Omöjligt är det väl ändå att komma ifrån att — som vi uttrycker det — utredningsarbetet präglas av en betydande splittring och att det alltjämt kvarstår behov av en helhetsbild, där också målsättningar och prioritering inom vårdområdet preciseras. Vi anser därför att riksdagen hos Kungl. Maj:t bör anhålla att ett program för samhällets vårdsektor utarbetas. Låt mig till sist säga några ord om reservation 3 vid detta utskottsutlåtande. Det gäller alltså punkten 12 som handlar om eftervården, där vi anser att det också är en statens uppgift att medverka till en förbättring för detta eftersatta område. Det är riktigt som utskottet säger att ansvaret för eftervården i princip vilar på socialvården och sjukvårdshuvudmännen, liksom att en del landsting börjat planera behandlingshem för eftervård. Utskottet tröstar sig med att socialstyrelsen uppmärksamt följer utvecklingen. Det är möjligt att så sker, men här är vi verkligen inne på ett område som inte tål något uppskov och där det inte minst ur samhällsekonomisk synpunkt också är motiverat med en större satsning. Det är ingalunda säkert att vårdbehovet upphör när patienten lämnar sjukvårdsinrättningen. I många fall är det inte så. När det gäller våra anstalter inom kriminalvård, nykterhetsvård, ungdomsvård och narkotikabekämpning vet vi att hjälp och uppföljning kan vara helt avgörande för resultatet. Vi vet också att det som för närvarande kan göras på dessa områden är ganska otillfredsställande. Möjligen har man i sin iver att bygga ut den slutna vården inte haft resurser eller tillräckliga ambitioner att ägna detta viktiga vårdavsnitt det intresse som det förtjänar. Hur många patienter har inte behov av psykoterapeutisk behandling och vård, terapi i olika former, rörelseoch arbetsträning, hjälp till återanpassning i samhället och arbetslivet? Ack, så litet vi i det avseendet kan bjuda i dag. De uppgifter som det här gäller är ofta av den arten att en samverkan måste ske mellan statliga organ och Öövriga sjukvårdshuvudmän.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

Herr talman! Reservationen 2 vid punkten 3 i detta utlåtande bygger på motionerna 1I:372 och II: 431, vilka väcktes i början av detta år. Reservationen tar upp det yrkande som finns i motionerna, att dessa skall överlämnas till den socialutredning som pågår för att beaktas vid dess överväganden. Vi reservanter anser att de synpunkter som framförs i motionerna kan vara väl värda att också utgöra en av de grunder på vilka man kan bygga sin utredning. Det är egentligen tre punkter som vi skulle vilja peka på i detta sammanhang eller som i varje fall jag vill stanna vid. Det gäller de riktlinjer som socialpolitiken bör följa i framtiden. Vi anser bl.a. att man mera borde inrikta sig på individuella eller selektiva åtgärder och kanske mindre på generella åtgärder. Vi konstaterar nämligen att det finns ett ganska väl utbyggt system av åtgärder i samhället som på olika sätt griper in och är generella. Men det är ofta så att enskilda människor kan falla igenom maskorna i det nät av åtgärder som samhället har byggt upp. För oss är det angeläget att man i den fortsatta verksamheten framför allt skall sikta på att kunna hjälpa dem som på det viset inte får del av samhällets generella åtgärder.

Särskilt kan man peka på Frälsningsarméns uppsökande arbete i storstädernas slumkvarter. Jag vet att det finns ett betydande samarbete på detta område, men vi anser att det bör kunna utvidgas ytterligare och att sådan verksamhet skall stödjas. Slutligen är det en tredje sak som jag vill peka på i detta sammanhang, en sak som också herr Per Jacobsson var inne på nyss, nämligen de kostnader som den samlade socialvården drar. Jag tänker då inte närmast på det vi normalt kallar socialvård utan även på sjukvården, som också ingår i de sociala uppgifterna. Denna totala social vård drar mycket stora kostnader, och det är ett problem som oroar alla. När det gäller sjukvården är kostnadsfrågan föremål för en utredning inom socialdepartementet, men vi har i ett annat sammanhang yrkat på att denna fråga skall anförtros en parlamentarisk utredning. Med hänsyn till att socialvården drar höga kostnader är det viktigt att den får en inriktning, som ger största utbytet för pengarna, dvs. hjälpen måste nå dem som särskilt behöver den. Det är i stort sett synpunkter av 'detta slag som framförts i vår motion liksom även i vår reservation, och jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 2 vid punkten 3.

Herr talman! Efter att ha lyssnat till talesmännen för reservanterna har man ett intryck av att herrarna i fråga går ut mycket mjukt och kommer med en hel del även självklara ting. Vad som numera glädjande nog saknas i dessa diskussioner är den gamla skräckbilden om vårdkrisen. Man nära på saknar den, men det är naturligtvis glädjande att den kommit bort. Numera har uppmärksamheten dragits över på andra ting, och man är givetvis oförnöjd med en del av vad som sker. Och det är klart att ingenting är fullkomligt. Det är inte lätt att i det hastiga skeende vi är inne i alltid kunna nå toppen i de ting som vi vill ha förbättrade.

När vi inom statsutskottet haft att ta del av de motioner som i år förelegat, har vi som alltid omsorgsfullt prövat förslagen för att se vad som i dessa var värt att anamma. Utskottet säger i sitt utlåtande att mycket i förslagen är sådant att man kan instämma i det. Det har även herr Jacobsson poängterat, och jag kan kvittera med att säga att åtskilligt av vad herr Jacobsson sagt här i dag är sådant som vi alla accepterar. Han har framfört synpunkter på vårdfrågorna som vi alla har, men här är det inte fråga om att man skall skapa nya vårdformer. Vad man vill enligt reservation 1, folkpartiets reservation, är närmast att få till stånd ett program för framtiden. Man yrkar i reservationen att riksdagen hos regeringen skall begära ett program för vårdsektorn. Majoriteten anser — av flera skäl — att en sådan åtgärd är ganska meningslös. För det första är väl opinionen på alla nivåer enig om att samhällsutvecklingen tvingar oss att formulera nya målsättningar för vården — eller program om man så vill. För det andra har regeringen, redan innan motionen väcktes, tagit de grundläggande initiativen för att skapa underlag för en sådan målsättningsdiskussion. För det tredje är det inte möjligt att utan detta underlag sätta sig ned och skapa ett program som ett slags partipolitisk kompromiss. Det hjälper inte med rundabordskonferenser, det hjälper inte om det eller det partiet är med eller inte, utan man måste ha underlag in nan programmet — om ett sådant nu skall komma till stånd — kan formuleras. Ett skäl för att riksdagen trots det sagda skulle gripa in kunde vara att den ville på något sätt ställa upp nya riktlinjer för programarbetet. Folkpartiförslaget individualiserar sig genom att beskriva det önskade programmet med vissa begrepp: ökad vikt vid förebyggande vård och eftervård, helhetssyn, integration och samverkan. Det är här fråga om begrepp som redan behandlas i en pågående utredning. Det är i mycket begrepp som riksdagen har konkretiserat i beslut. Utredarna behöver inte så allmänna pekpinnar. Reservanterna ser litet kallt på de pågående utredningarna och säger att initiativen »kan vara av värde». Jag är övertygad om att herr Jacobssons partivän herr Wiklund i Stockholm som 1ledamot av socialutredningen är glad över sina partivänners förväntningar på hans arbete. Reservation 2 från utskottets moderata ledamöter anknyter till frågan om huruvida riksdagen bör göra något för att leda arbetet mot nya målsättningar och handlingslinjer. Majoriteten har i vart fall uppfattat motionen så och förutsatt att riksdagen inte bara skall fungera som ett postverk för att vidarebefordra vissa allmänna och till intet förpliktande ståndpunkter. Reservanterna gör dock klart att de visst inte vill ha motionens slutsatser upphöjda till riktlinjer — det räcker om utredningen »beaktar» dem. Detta är höjden av blygsamhet. Majoriteten vill dock inte leka postverk och misstänker fortfarande att ett bifall kan tolkas som anslutning till motionslinjerna. Utskottsutlåtandet fyller i alla fall den funktionen att därmed ett klart avstånd tas från riktlinjer som kan leda bakåt till en äldre tids välgörenhetspolitik. När som här i dag herr Kaijser för in tanken att vi mer skulle lita till frivilliga organisationer av typ Frälsningsarmén, blir man något skrämd. Man kan befara att reservanterna inte vill ha några generella hjälpåtgärder utan vill återgå till en tid då det privata initiativet, i den mån det fanns, fick utgöra den institutionella verksamheten för att hjälpa människor i nöd. Vi är helt ense i majoriteten om att ytterligare reella insatser behövs, men detta förutsätter vidgade generella åtgärder för att fånga upp de stora grupperna och göra de individuella insatserna färre. När jag nu säger »generella åtgärder», menar jag att däri innefattas — det säger jag för att undvika alla missförstånd från herr Kaijsers sida — givetvis de selektiva generella åtgärderna. Den med 3 betecknade reservationen från folkpartihåll innehåller ett yrkande att riksdagen skulle ge regeringen till känna att en fortsatt utbyggnad av eftervårdens resurser på olika nivåer är angelägen. Om detta vore okänt för regeringen, skulle jag rösta på reservationen. Jag tror nu emellertid inte att ens reservanterna själva anser att de har en linje som skiljer sig från regeringens i detta fall. Något konkret förslag finns inte med. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.

Herr talman! Herr Birger Andersson gjorde i sitt anförande vissa uttalanden som enligt min mening inte bör stå alldeles oemotsagda. Han hånade oss litet grand för att vi underströk betydelsen av de ideella organisationernas verksamhet. Jag tycker att det är synd, om man inte tar till vara de erfarenheter och den kännedom som de ideella organisationer har som arbetar inom detta område. Jag anförde i detta fall som exempel just Frälsningsarméns arbete inom slumområdena i storstäderna där de, såvitt jag kan förstå, gör en betydande insats. Vi säger att vi anser att man i framtiden mera bör inrikta sig på att ta hand om de människor som inte nås genom de nuvarande generella åtgärderna — om de åtgärder som vi syftar till skall kallas individuella eller selektiva, det må vara. Det gäller här just att söka nå dem för vilka behovet är störst. Vi kan väl säga att många av åtgärderna är sådana att de är graderade efter vederbörandes inkomster, innan samhällets vård behöver tas i anspråk. Jag tänker på sjukförsäkringen där ju sjukpenningen är graderad. Pensionerna är också graderade efter inkomsterna. För flertalet är sådana åtgärder väl ordnade. Men det finns en del människor som kommer i kläm, och man bör särskilt inrikta sig på dem. Jag har tidigare citerat vad finansministern sade i årets remissdebatt. Han talade där visserligen om frågan om en sänkning av pensionsåldern men sade att socialministern så småningom kommer att presentera ett förslag som är bättre anpassat till behovet och därför också riktigare än den generella lösning som föreslagits från visst håll. Det är just detta som vi framhåller. Vi tycker att det riktiga är att åtgärderna i framtiden framför allt skall inriktas på de områden där behoven är störst. Detta är viktigare än stora generella lösningar.

Herr talman! Herr Birger Andersson beklagade nästan att vi inte längre talar om vårdkrisen. Jag har inte talat om den i dag, men jag vill därför inte påstå att det inte kan finnas anledning att alltjämt göra det. Säkerligen finns det i detta land fortfarande tusentals människor, som upplever situationen såsom en kris, inte minst när det gäller åldringsvård och långtidsvård men också på andra områden. Herr Birger Andersson säger vidare att det är meningslöst att begära ett program.

Frågan är då: På vilket sätt skall det ske? Vem skall göra denna sammanställning och denna översyn? Jag har nog den uppfattningen att vi här är inne på ett område, som är så omfattande både ekonomiskt och organisatoriskt men även från många andra synpunkter, att det verkligen krävs en utredning med en bred förankring, en utredning som också bör ha parlamentariskt inslag. När det gäller reservation nr 3 beträffande eftervården säger herr Birger Andersson, att detta är ett område som sannerligen inte är okänt för regeringen. Nej, det skall vi väl hoppas att det inte är. Men trots att dessa förhållanden torde vara så väl kända för regeringen som de kanske är, är det lika ostridigt att det på detta område råder utomordentligt svåra missförhållanden. Jag ställer frågan: Är den tid definitivt förbi då riksdagen i en väsentlig fråga vågar ge sin mening till känna?

Herr talman! För att inte något missförstånd skall uppstå vill jag framhålla, att jag inte på något sätt har hånat herr Kaijser och hans partivänner för att de tror att exempelvis Frälsningsarmén och andra religiösa organisationer utför ett socialt värdefullt arbete. Jag har stor respekt och beundran för en del av det arbete de nedlägger, men det får inte medföra att vi ändrar vår inställning till den framtida socialpolitiken.

över vad jag hade sagt. Han anser — och den rätten har han — att ett program för den sociala vården bör skapas. Majoriteten har ansett att vi bör ge oss till tåls med att teckna ned detta program till dess vi fått ett ordentligt underlag för detsamma. Vad som nu arbetas fram inom departementet och i olika utredningar kan kanske så småningom sammanföras i ett program. Denna vecka skall landstingsförbundet hålla kongress, och där kommer en hel del av de ting som är aktuella just i denna fråga att behandlas. Nog skaffas det fram material och nog vidtas det åtgärder, men ett program som man skall ha som riktmärke framför sig kan vi, som sagt, vänta med tills vi fått fram det nödvändiga underlaget.

Herr talman! Bara några få ord till. Jag är glad över den uppskattning herr Birger Andersson uttryckte beträffande ideella organisationers arbete inom socialvården — inte bara kristna utan även andra ideella organisationers. När vi nu anser att man bör försöka utnyttja den verksamheten ännu mer, så betyder det inte någon ändring i fråga om socialpolitikens inriktning. Det betyder bara att vi bör försöka att på ett bättre sätt utnyttja de krafter som finns inom de ideella organisationerna. Herr Birger Andersson sade att en planering som syftar till en inriktning mindre på generella stödformer och mer på individuella åtgärder skulle betyda att vi återgår till det tillstånd som rådde på den tiden då den gamla fattigvårdslagen fanns, salig i åminnelse. Vi avser inte att riva ner något av den i stort sett mycket väl utbyggda socialvård som vi har. Vi anser att det är stor skillnad mellan dagens förhållanden och de som gällde på fattigvårdslagens tid. Vi anser vidare att man inte kan tänka sig avstå helt och hållet från generella åtgärder, men vi bör komma ihåg att hur fint man än gör nätet av sociala åtgärder så blir det maskor där enstaka individer faller igenom. Vad vi syftar till är att hjälpen skall nå fram även till dem som inte nås av de nuvarande åtgärderna och över huvud taget av generella åtgärder.

Herr talman! Jag vill inkassera som en värdefull behållning av den här debatten att herr Birger Andersson medger att utredning och översyn bör ske och ett program göras upp, även om han anser att vi för dagen bör låta det anstå.
Herr talman! Vårt samhälle befinner sig i snabb utveckling. Den utvecklingen gäller också sjukvården. är det då helt onaturligt att man söker få till stånd en samlad bedömning av vad som är väsentligt i framtiden? Låt mig i mycket stor korthet peka på två utvecklingstendenser som jag finner väsentliga men som, såvitt jag kan se, inte har vunnit tillräcklig uppmärksamhet hittills. På våra regionsjukhus — eller kanske vi skall kalla dem akutsjukhus — ligger ett stort antal människor som inte behöver ligga där. På Karolinska sjukhuset har det gjorts försök att skapa ett rehabiliteringssjukhus i och med att man hyr sängar på Röda korset. Det kostar ungefär 300 kronor per dag att ha en patient inneliggande på Karolinska sjukhuset, men på Röda korsets sjukhus kostar det 150 kronor per dag. Vi diskuterar ju frågan om hur mycket siukvården får kosta i framtiden. Vore det helt orimligt, herr talman, att en beredning satte sig ned och funderade över vad som är en rimlig avvägning mellan de olika sjukvårdsresurser som vi har? Personligen är jag övertygad om att vi i hög grad skulle vinna på att stimulera landstingen till att bygga rehabiliteringssjukhus utan avan cerad apparatur, utan avancerade behandlingsmöjligheter, men där halvfriska människor genom en rimlig, framför allt sjukgymnastisk och arbetsterapeutisk, behandling kan få återanpassas till livet. Detta är en faktor som ligger framför oss och som den svenska sjukvården ännu inte har fattat i sikte. En sådan här gemensam beredning skulle ha möjlighet att stimulera landstingen till att göra en utbyggnad i den riktning som jag här har talat om. En annan faktor, som jag har observerat, är den: Den människa som hamnar på ett sjukhus har inte bara problemet med sin kroppsliga sjukdom, utan mycket ofta uppstår betydande psykiska — kalla det vad vi vill, men jag använder det begreppet — problem ros en människa. Läkarna är beundransvärda, det vill jag understryka, liksom all personal, men deras tid är begränsad. Det skulle vara en utomordentlig sak om det, såsom tillämpas på vissa håll, kunde bli mera generellt: att det skapas på våra sjukhus en plats där oroliga, spända, nervösa och rädda patienter i lugn och ro kunde få sitta ned och samtala med någon om hur man upplever sin egen sjukdom, sin egen framtid, sin egen problematik — den må vara personligt eller socialt orienterad. Jag har bara velat ge dessa två exempel för att visa att i det dynamiska skede som vi genomlever finns mycket stora områden som bör behandlas, och det är väl en rimlig önskan att detta gemensamt observeras i vårt land. Mot denna bakgrund har jag ingen svårighet att stödja de reservationer som har framlagts i detta ärende.

Herr talman! Vi behandlar nu en fråga som är mycket svår och mycket ömtålig. Såvitt jag vet har under tidigare år inte mycken tid givits i riks dagen åt detta problem — självmorden och den mänskliga problematik som rullas upp i samband med sådana handlingar. Jag ansluter mig odelat till dem som gärna skulle se att en annan vokabulär än ordet självmord kom till användning. Jag har funderat på det, men inte hittat något ord. Jag vet att man inom tyskt språkområde använder ordet »Freitod» och att man inom engelskt språkområde försökt använda begreppet »voluntary death», men inget av dessa ord har riktigt slagit igenom. Jag har heller inte hittat något lämpligt ord på svenska. Jag är emellertid angelägen att framhålla att jag är fri från den tanken att det skulle vara en moralisk värdering innesluten i den handling som en människa kan finna sig föranlåten att begå. Det problem vi här står inför är: Har vi som samhälle något ansvar då det gäller självmord? Jag måste använda det uttrycket eftersom vi inte har något annat i vår vokabulär. Om vi har ett sådant ansvar, finns det någonting för oss att göra och vad skall vi i så fall göra? Motionsparet tror på eit samhällsansvar, och motionsparet tror på att något kan och bör göras utöver det som nu händer. Jag talade med en riksdagskollega om denna fråga när jag väckte motionen och bad om hjälp med underskrift. Jag fick till svar: »Jag är inte beredd till detta. Ingen bad oss komma till det här livet. Därför skall heller ingen hindra oss att lämna det om vi så önskar.» Det är mig angeläget att med anledning av ett sådant yttrande säga att bakom de motioner som här väckts ligger inte tanken att man skulle söka dirigera en människa. Det är en helt annan tanke som söker lysa igenom. Här är det fråga om ett försök till hjälp vid djup mänsklig nöd. Jag har tagit stort intryck av mottot för »Suicide Prevention Center» i Los Angeles: »Ett förtvivlans rop är en uppmaning att bistå.» Och ett självmord är i stor utsträckning ett förtvivlans rop. Här i riksdagen är vi känsliga för förtvivlans rop. Detta är inte något litet problem. Mellan 40 och 50 procent fler människor dör för egen hand än i trafiken per år. Ingen vet hur många de människor är som har att söka återanpassa sig till livet efter ett avbrutet eller misslyckat självmordsförsök, men utländska undersökningar ger vid handen, att det är mellan 6 och 10 gånger så många människor som har att rehabiliteras än som faktiskt dör för egen hand. Det skulle betyda att kanske 15 0009 människor per år i vårt land har att på nytt söka mening och glädje och kraft att leva vidare. Problemet är alltså stort och omfattande, och jag tror att riksdagen har ett ansvar att bära. Det är väl inte särskilt originellt, men man får väl ändå säga det i detta sammanhang, att här är inte allt väl beställt. Ett självmord är ett misslyckande. Det kan naturligtvis ligga på det helt personliga planet. Det kan ha att göra med vederbörandes sociala eller ekonomiska situation, och ett flertal andra faktorer kan spela in. Det diskuterar jag inte här. Vad jag vill framhålla är att när samhället nalkas denna problematik, måste man säga sig: Vi har bristande insikt i självmordets väsen. Vi har otillräckliga resurser för att verkligen kunna vara till hjälp. Vi känner osäkerhet om hur vi bör satsa för att bli människor till hjälp. En mycket framstående psykiater på ett av våra stora psykiatriska sjukhus, som ofta har att göra med människor som försökt att begå självmord och som söker rehabilitera dem, sade för en tid sedan: Vi saknar pengar, personal och tid. Så tillägger han att de flesta av oss — och han tänker då på vårdpersonalen i allmänhet — saknar en adekvat utbildning för uppgiften att hjälpa den som gjort ett misslyckat självmordsförsök. I detta ligger ingen negativ och destruktiv kritik. Det är bara ett försök att se problemet i ögonen sådant det faktiskt är. Frågan kommer då: Vad skall samhället göra? I de två motioner jag har varit med om att väcka och som har undertecknare från de tre s.k. oppositionspartierna har man försökt att föreslå dels en aktivitet av förebyggande art, dels en aktivitet av återställande natur. Om man använder moderna, fina ord, är det fråga om profylax och rehabilitering. Motionerna söker ge konkreta uppslag. Det finns en grundsyn i dessa motioner. Ett betydelsefullt moment i dem kan i korthet uttryckas på detta sätt: personkontakt i ett kritiskt ögonblick reducerar självmordsrisken. Det har i många undersökningar visat sig att om en människa, som knappast uthärdar livet mer, relativt snabbt får personkontakt, reduceras i hög grad hennes ambition att göra slut på sitt liv. Ett annat viktigt moment är detta: personliga förändringar kan komma till stånd. Motionärerna är övertygade om att en förändring i personligheten är möjlig om man ställer adekvata resurser till förfogande för de människor som råkat i en ytterst olycklig situation. Utskottet och socialstyrelsen vill inte gå motionernas vägar. Jag noterar att utskottet ansluter sig till motionernas utgångspunkter om att här krävs ökad utbildning och vidgade resurser. Den fråga man ställer när man läser detta utskottsutlåtande är denna: Vad vill då samhället göra? Här är ett konkret uppslag. Naturligtvis kan de frågor det här gäller lösas på annat sätt, men om man inte vill gå de konkreta vägar som motionerna anvisat, vad vill man då? Denna riksdag har fattat beslut som innebär en prioritering av bl.a. den psykiatriska sjukoch hälsovården. När man diskuterar samhällets ansvar för sjukvården, ställer man i dagens situation frågan: Vad innebär en sådan sak? Vad tänker samhället faktiskt göra? Vad tänker det regeringsbärande partiet som fått veta att riksdagen anser den psykiska sjukoch hälsovården så viktig att den bör prioriteras? Vad tänker man göra? Det finns ett honnörsord som dyker upp på många områden och som funnits med också i detta sammanhang. Det är ordet integration. Man strävar efter att få de handikappade integrerade i livet. När det gäller frågan om att rehabilitera människor som misslyckats med ett självmordsförsök skall, säger man, denna rehabilitering integreras med den allmänna psykiska sjukoch hälsovården. Jag skall inte närmare diskutera denna sak i annan mån än att jag vill framhålla att integration inte är något »Sesam öppna dig». Integrationsbegreppet rymmer många riktiga tankar och riktiga principer. Men livet är så mångfasetterat att det ofta kan bli fråga om en handling som inte följer principens väg. Man måste vara beredd att låta livets egen dynamik härska. Man vill integrera rehabiliteringen av de människor, som försökt och misslyckats med ett självmordsförsök, i de psykiatriska klinikerna. Tänk ett ögonblick på Södersjukhusets väldiga koloss! Här är en människa som i sitt hem eller någon annanstans i stan, på någon pub eller på ett jobb, känt att hon inte står ut längre. Hon får på ett eller annat sätt höra att det finns några personer på Södersjukhusets psykiatriska klinik, som arbetar med dessa frågor. Du kan få gå dit, säger man. Hur tror ni att en sådan människa reagerar? Är det en psykologiskt attraktiv faktor för en sådan människa att mitt i natten ta sig fram till en jourhavande psykiater någonstans på sjukhuset? Jag har, herr talman, svårt att tro att integrationstanken i en sådan här situation skall drivas till varje pris. Visst känner man sig tacksam för att utskottet försökt betona att det är fråga om öppna mottagningar, som skall fungera hela dygnet. Det är, som jag ser det, väsentligt att så verkligen sker. Då frågar jag mig: Varför är det så svårt i vårt land att ta okonventionella grepp? Varför skall vi till varje pris söka inordna allt i ett på förhand principiellt färdigt och slutet system? Jag tror personligen att det vid sidan om samhällets psykiatriska sjukhusformer kommer att försiggå en aktivitet avsedd att bli människor till hjälp, vilka samhället här vill integrera i en bestämd vårdform. Jag skulle alltså önska att samhället visade en större öppenhet och en större beredskap till okonventionella grepp i sammanhanget. Och jag vågar väl påpeka: I rapporten från den arbetsgrupp på Södersjukhuset som arbetat med denna fråga säger man att det arbete man bedriver har en sådan betydenhet att det behöver sin egen självständiga ställning i men samtidigt vid sidan om den aktuella psykiska vården. Jag vill, herr talman, också säga en annan sak i detta sammanhang. Det talas ofta om den kraftlösa oppositionen — så har även skett i denna kammare — och det har talats om att initiativ saknas från oppositionens sida. Jag skall inte diskutera hela problemet, men jag vill påpeka en faktor i sammanhanget. Under fem riksdagar å rad — 1965, 1966, 1967, 1968 och 1969 — har från oppositionshåll väckts konkreta förslag om en ökad samhällsaktivitet för att stärka den psykiska sjukoch hälsovården. Ibland har förslagen varit som man säger yviga, ibland har de varit mycket måttfulla. Det har varit fråga om att besluta om en effektiviserad utbildning i psykoterapi, det har varit fråga om att stärka den psykiska hälsovården genom inrättande av ett statens institut för den psykiska folkhälsan, och nu är det fråga om självmorden. Det är självklart att man kan finna andra vägar till lösningar än de som har angivits i motionerna. Men i detta avseende kan det inte med saklig tyngd påstås att oppositionen varit kraftlös, att den inte velat någonting, att den inte framlagt förslag eller framlagt förslag som är s.k. överbud. Vi har verkligen försökt att arbeta oss in i denna problematik och att aktualisera denna sak i riksdagen och samhället. Vi anser oss inte heller helt ha misslyckats. Här har oppositionen visat vilja — riksdagen har inte visat samma vilja, men det rår ju inte oppositionen för. Det kan alltså inte med saklig tyngd påstås att oppositionen här har varit viljelös. Vi har velat någonting, och vi har försökt någonting. Vi behandlar nu två motioner, en större motion om ett särskilt antisjälvmordscentrum och en mindre motion som gäller upprättandet av ett hem för människor som efter självmordsförsök skall försöka återanpassas till livet. Då ingen reservation finns i fråga om den större motionen -— det finns det ju inte heller i fråga om den lilla motionen — är det egentligen meningslöst att jag här ställer något yrkande. Men jag har funderat en smula över den lilla motionen — om jag så får uttrycka mig — och över om statsutskottets medlemmar verkligen tänkt sig in i vad saken gäller. Här har en människa — tydligen en mycket intelligent människa — som försökt göra slut på sitt liv men misslyckats och därför vet vad det är frågan om när det gäller att återanpassas till livet framfört önskemål om ett reträtthem på säg 40—50 platser. Nej, definitivt inte, anser utskottet. Dessa människor skall vårdas på de psykiatriska klinikerna. Man frågar sig vad det är för skillnad att vårdas på en psykiatrisk klinik eller på ett reträtthem annat än att miljön är lugnare och mer positiv på ett reträtthem. Tror inte utskottets medlemmar att det finns låt oss säga 50 personer av de 15 000 per år som saken gäller, vilka skulle må väl av att vistas i ett sådant hem, i en relativt sluten, lugn miljö, givetvis under psykiatriskt och kanske terapeutiskt överinseende? Mår de bättre av att vis tas på en psykiatrisk vårdavdelning? Där finns ju också störda människor. Jag har när jag försökt tänka över denna sak förfärligt svårt att förstå hur utskottets medlemmar resonerar i detta avseende. Jag förstår inte varför man till varje pris skall avslå tanken på ett reträtthem. Jag tycker att det ligger något centralt och väsentligt i det önskemål som en olycklig människa har framfört och som jag och mina medmotionärer har vidarebefordrat. Resultatet av vad jag här anfört blir att jag inte ställer något yrkande beträffande den stora motionen, I: 29 och II: 82. Jag har heller ingen förhoppning att komma någon vart — jag kanske blir totalt ensam — då jag ställer yrkandet att motionerna 1:30 och II: 81 måtte bifallas, men jag gör det ändå därför att jag tror att det ligger något riktigt i den motionen. Jag gör det också därför att jag vill ge riksdagen en möjlighet att ge uttryck för en beredskap att låta en viss anda bestämma den utveckling som man vill vara med om då det gäller att hjälpa en stor skara olyckliga människor i vårt folk och som samhället bör ta ett aktivt ansvar för. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till motionerna I: 30 och II: 81.

Herr talman! Jag har bara en enda sak att säga: Jag tror att socialstyrelsen har fel i sin bedömning av frågan om ett reträtthem för människor som försökt att begå självmord men misslyckats. Jag är mycket rädd för att till varje pris alltid vara bunden av vad ett statligt organ säger. Jag anser att socialstyrelsen bedömt situationen fel och vidhåller därför mitt yrkande.

Herr talman! I föreliggande utskottsutlåtande behandlas motioner från centerpartiet med förslag att riksdagen skall uttala sig för att dyrortsgrupperingen av de statsanställdas löner avvecklas i enlighet med vad i motionerna anförts samt att därvid de särskilda förhållandena beträffande övre Norrland beaktas. Det gäller här inte någon ny fråga — den har många gånger varit uppe på kammarens bord. Anledningen till att centerpartiet så konsekvent och ihärdigt arbetat för dyrortsgrupperingens avskaffande är ju att vi anser, att förutsättningarna för dyrortsgrupperingen inte längre finns. Vi tycker att systemet är orättvist, och vi menar att staten och samhället inte bör bevara orättfärdiga anordningar, allra minst nu när man kan märka en bredare uppslutning kring en allmän jämlikhetssträvan. Systemet med dyrortsgruppering är 50 år gammalt, och de skäl som gällde vid genomförandet av systemet en gång i tiden finns inte längre. Centerpartiet har ju vunnit en viss framgång i det att en gradvis avveckling har skett — de två lägsta dyrortsgrupperna har slopats och skattegrupperingen och hyresgrupperingen har avskaffats. När frågan om en slutgiltig avveckling av ortsgrupperingen väcktes i början av 1960-talet, hänvisade riksdagen till den beslutade prisgeografiska undersökningen. När denna förelåg, visade det sig att det inte fanns fog för de skillnader i lönehänseende som dyrortsgrupperingen innebar. Det befanns att den genomsnittliga kostnadsnivån i landet som helhet låg på 97,9 procent av Stockholms, alltså högsta dyrorten, kostnadsläge. Det var en skillnad på endast ett par procent, om man jämförde Stockholm med landet som helhet. Flera av de kommunblock som ingick i undersökningen och som tillhörde ortsgrupp 3 hade högre levnadskostnader än Stockholm som låg i ortsgrupp 5. Dessutom torde man vid en sådan undersökning inte helt ha kunnat bedöma denna fråga rättvist. Det är ju mycket svårt att kunna bedöma de nackdelar som många gånger drabbar dem som bor i en lägre dyrortsgrupp, alltså i orter där det är långa avstånd till större centra och samhälleliga serviceanordningar. Det har riktats en mycket stark kritik mot dyrortsgrupperingen, inte minst från löntagarhåll, från statstjänarhåll och från pressen. I många opinionsyttringar har kritik mot ortsgrupperingen kommit till uttryck. Man frågar sig då, varför vi har detta system kvar. Det är märkligt att det har gått så sakta att avveckla eit system som egentligen ingen har försvarat, utan som många har bedömt som orättvist. Vid de senaste avtalsförhandlingarna har en viss förbättring skett — arbetsmarknadens parter har kommit överens om vissa jämkningar så att spännvidden mellan ortsgrupperna nu är mindre. Vi tycker att riksdagen som en gång har infört detta system bör kunna uttala sig för en avveckling av ortsgrupperingen. Vi anser att riksdagen bör ha rätt att uttala sig i en fråga som gäller att undanröja en orättvisa — det bör ligga i jämlikhetens intresse. I föreliggande utlåtande behandlas också centerpartimotioner om en ökad jämlikhet. Det har föreslagits att riksdagen skulle uttala sig för att staten i sin egenskap av arbetsgivare målmedvetet bör verka för en jämnare inkomstfördelning före skatt i syfte att dels inom det egna avtalsområdet minska klyftorna mellan lågoch högin komsttagare, dels därigenom indirekt stödja en sådan utveckling på arbetsmarknaden i övrigt. I motionen framhålles att det i vårt land, som har en jämförelsevis hög standard, bör finnas särskilda möjligheter att verka för en ökad jämlikhet mellan olika grupper. Men den höga standarden utgör i sig själv ingen garanti för en ökad jämlikhet. Dessa frågor kräver ständig bevakning för att inte konkurrensfaktorn skall ta överhanden och tränga undan jämlikhetssträvandena. Samhället måste ta på sig ett stort ansvar för jämlikhetstankens förverkligande, inte minst när det gäller det avsnitt som vi nu behandlar, nämligen staten som arbetsgivare. Samhället har här stora möjligheter att påverka inkomstbildningen och verka för en ökad jämlikhet. Utskottet har uttalat att årets förhandlingsresultat ligger helt i linje med de synpunkter som anges i motionen. Detta är glädjande och en god början. Vi anser dock att riksdagen bör klart ge till känna den uppfattning som kommer till uttryck i motionerna och att avtalsverket bör konsekvent arbeta för avtal som innebär en jämnare inkomstfördelning. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! Frågorna om dyrortsgrupperingen och om strävanden efter en jämnare inkomstfördelning är avtalsfrågor och bör enligt majoritetens uppfattning ej behandlas av riksdagen på annat sätt än vad riksdagen har beslutat. Det innebär att de skall behand las i riksdagens lönedelegation, och det tycker jag att i varje fall en ledamot i lönedelegationen borde respektera. Årets avtalsrörelse, som avslutades den 12 juli, har, som framgår av redogörelsen i utskottsutlåtandet, i väsentliga stycken tillgodosett reservanternas synpunkter, både när det gäller avvecklingen av dyrortsgrupperingen och när det gäller strävan efter en jämnare inkomstifördelning. Till detta kommer att riksdagens lönedelegation den 17 juli enhälligt godkände avtalsuppgörelsen, vilket innebär att även centerpartiet godtog densamma. Att nu komma med en reservation, som i någon mån måste uppfattas såsom en kritisk pekpinne mot de avtalsslutande parterna, är därför enligt mitt förmenande omotiverat. Förhandlingsresultatet är sådant att den som är intresserad av dessa frågor — och det torde vi vara oavsett om vi tillhör majoriteten eller reservanterna i anslutning till utskottsbehandlingen av detta ärende — har all anledning att uttala sin uppskattning av det uppnådda förhandlingsresultatet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag kan erinra om att centerpartiets representanter i lönedelegationen vid den förberedande diskussionen före avtalsarbetet för två år sedan begärde att lönedelegationen skulle uttala sig för att ortsgrupperingen skulle slopas. Centerpartiets representanter blev nedröstade i delegationen, och vi anser oss därför ha full frihet att här i riksdagen framföra denna mening. Vi uppskattar givetvis det resultat som har uppnåtts i förhandlingarna i år, eftersom det mer än någon gång tidigare ansluter sig till de strävanden som har kommit till uttryck i våra mo tioner, Det skulle vara oklokt att efteråt försöka ändra det resultatet. Det är ju i förväg man skall ange riktlinjerna för hur avtalsförhandlingarna skall drivas. Vi hyser den största förståelse för att man skall respektera uppnådda resultat på lönemarknaden. Vi anser dock att riksdagen skall uttala sig för att ett system som är orättvist snarast möjligt bör avvecklas. Det skulle kanske ha lett till en snabbare takt i avvecklingen av dyrortsgrupperingen.

Herr talman! Jämlikhetsfrågorna har ju ett mycket stort utrymme i den politiska debatten i dag. Från centerns sida vill vi arbeta för ett rättvisare samhälle med minskade klyftor i fråga om standard och inkomster. Jämlikhetsdebatten har också aktualiserat en allmän huvudmålsättning som syftar till en ökad rättvisa mellan olika medborgargrupper. Inte minst gäller detta på löneområdet. I den motion som vi nu behandlar har vi motionärer understrukit att det för politikerna är angeläget att bryta den hittillsvarande utvecklingen, som främst tagit sig uttryck i att löneklyftorna bibehållits och i vissa fall ökats. Det måste vara politikernas uppgift att genom åtgärder på olika områden se till att de som har det sämst ställt i detta samhälle får en större del av standardhöjningen och inkomstökningen. Vi har i motionen sagt att de grupper som redan befinner sig på en hög nivå och har en gynnad ställning måste solidariskt finna sig i att få en långsammare takt i standardutvecklingen. Framför allt anser vi det angeläget att uppenbara privilegier för vissa grupper utan hållbara motiveringar undanröjs. Detta bör så mycket mera betonas då det gäller en fråga som måste anses vara speciellt känslig för riksdagens ledamöter, eftersom riksdagsmännen själva beslutar om sina löneförmåner. Med hänvisning till det allmänna avlöningsavtal för statliga tjänstemän som föreligger mellan statens avtalsverk och berörda tjänstemannaorganisationer erhåller dessa tjänstemän, då de är tjänstlediga för att exempelvis fullgöra uppdrag som riksdagsledamot, ett s.k. dubbelt B-avdrag på lönen från sin ordinarie tjänst. Detta motsvarar nära nog två tredjedelar av full lön. Det innebär, för att ta ett par exempel från motionen, att en byrådirektör i ortsgrupp 5, lönegrad 28, får behålla 1709 kronor av ordinarie lön — detta vid sidan av riksdagsmannaarvodet. En grundskolerektor i samma ortsgrupp, med lönegrad U 24, behåller 2100 kronor. Det är här anledning uppmärksamma att under den tid vederbörande åtnjuter tjänstledighet för att fullgöra sitt uppdrag i riksdagen han också är helt ledig från sin tjänst. Det är enligt min mening orimligt att man har ett löneavtal som innebär att människor lyfter lön för arbete som de inte utför. Därtill kommer att det inte heller görs någon inskränkning i rätten till semester för den tid vederbörande har tjänstledighet. Självfallet har jag och mina medmotionärer den uppfattningen att ersättning för det arbete som en tjänsteman kan hinna utföra vid sidan om riksdagsmannaarbetet skall utgå. Utskottet har i sin motivering för avslag på motionen anfört att detta är en förhandlingsfråga och att det ankommer på riksdagens lönedelegation att på riksdagens vägnar ge uttryck för principiella ställningstaganden i samband med löneförhandlingar. Det har vi nyss hört i den tidigare förda debatten. även om det i och för sig är formellt riktigt anser jag att detta är en sådan principfråga där riksdagen direkt bör ge sin mening till känna. Vi har för en stund sedan behandlat motioner angående statstjänstemännens löner, främst avseende dyrortsgrupperingen inom lönesystemet. Utskottet har med en motivering liknande den som använts i detta utlåtande yrkat avslag på dessa motioner. Till det utlåtandet var dock fogad en reservation, som vi nyss röstade om. I den motionen har man — i likhet med vad jag anfört i den förevarande motionen — menat att intet hinder föreligger för riksdagen att ge sin uppfattning i frågan till känna. Herr talman!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

Herr talman! Vid utskottets behandling av denna fråga har Lars Eliasson och jag fogat en blank reservation till utlåtandet. Jag vill redogöra för bakgrunden därtill. Vi instämmer i princip med motionärerna i denna fråga. Vi vill särskilt understryka det som anförs om att man genom åtgärder på olika områden måste se till att de som har det sämst ställt får en större del av standardhöjningen och att de som befinner sig högt upp på inkomstskalan får nöja sig med en långsammare standardförbättring. Vi finner inte att det finns skäl till att det skall utgå lön när en riksdagsman åtnjuter hel tjänstledighet från sin förutvarande tjänst. Är det däremot så att han under viss tid av året utför ett arbete i tjänsten, är det alldeles självklart att ersättning härför skall utgå i vanlig ordning. Utskottet har inte tagit ställning till sakfrågan utan har antytt att det ankommer på lönedelegationen att ta upp denna fråga. Vi som står bakom den blanka reservationen förutsätter att så kommer att ske, och vi räknar med att denna fråga kommer att utredas av lönedelegationen. Skulle det då inte bli något resultat, kan det finnas anledning att återkomma i riksdagen för att få ett principuttalande.

Herr talman! Jag har som bekant många gånger i denna kammare pläderat för att riksdagen bör ha en uppfattning i de praktiska jämlikhetsfrågorna och att man inte bara skall hålla remissanföranden om jämlikhet. Men det skyggar vi för så fort det gäller lönemarknaden. Då hänvisar vi till att det finns avtal — så också den här gången — och att vi alltså inte skall blanda oss i dem. Det betyder att denna riksdag tydligen tror att vi kan ordna jämlikhet genom att stå vid sidan om lönemarknaden. Här har motionärerna alldeles riktigt pekat på en avart — generositet eller slöseri, vad man vill — som inte har ett dugg att göra med de värderingar i fråga om jämlikhet som gör sig gällande i andra sammanhang. Riksdagen ser sig nödsakad att gång på gång avslå ytterst angelägna reformer med hänsyn till resursbrist. Det är precis så som en talare sade, herr Pettersson: Det finns bara en väg att stuva om förhållandena, och det är att man håller igen där behoven är väl och mer än väl tillgodosedda och använder de resurserna i första hand där de stora bristerna finns. Jag kan inte finna annat än att man borde ta bort etiskt rent orimliga förmåner och inte bara vänta på att andra skall halka in på samma orimligheter. Vi har inget intresse av en social attityd som innebär en snedvridning i riktning mot ett system där folk har inkomst utan arbete, under det att andra skall slita mycket hårt för en relativt knapp föda. Jag förstår inte varför inte denna riksdag skulle kunna ge uttryck för motionärernas uppfattning, att man måste ta itu med denna fråga i anslutning till nästa avtalsförhandling. Jag tycker att det var en riktig motion. Det är just sådan vaksamhet vi behöver ha i detaljerna. Vi måste summera ihop dem till en politik, en attityd som leder framåt och löser jämlikhetsfrågorna någon gång. Då kan man ju börja i toppen, där onödigheterna grasserar mer eller mindre till anstöt för folk i allmänhet.

Herr talman! I egenskap av medmotionär vill jag göra en liten kommentar till utskottets utlåtande och likaså till den debatt som har varit här i kammaren i dag. Utskottets utlåtande är ju på denna punkt mycket kort — ibland säger man föredömligt kort. Jag skulle dock inte vilja använda det hedrande uttrycket i detta sammanhang; sannolikt har inte det motivet varit vägledande när man begränsat vad utskottet skrivit till knappt fem rader. Snarare gör jag den bedömningen att då man här förmenar att nu rådande förhållande skall bestå är det bäst att skriva så litet som möjligt. Om saken — som herr Yngve Persson sade — är omöjlig att försvara, gör ju varje argumentering saken bara sämre och sämre. Därför begränsar man sig till fem rader och skriver kort och gott att riksdagen inte har med saken att göra, vi har en lönedelegation, och den skall ge riksdagens me offentliga uppdrag ning till känna också i principiella frågor.

Då är hela barlasten borta, och man kan tala hur fördomsfritt som helst. Jag vill ställa den frågan till dem som står bakom detta utlåtande: Hur skall riksdagens lönedelegation kunna ge riksdagens syn på principiella avtalsfrågor till känna, om den inte vet vilken uppfattning riksdagen har i en sådan fråga? Jag tycker det skulle vara en orimlig situation för denna lönedelegation att behöva ta ansvar utan att ens ha pejlat stämningen. Delegationen vet inte om riksdagen vill ha kvar detta system eller ej. Jag tycker därför det är ganska märkvärdigt att man inte från utskottets sida gjort ett klart ställningstagande i sakfrågan och då från mina utgångspunkter givetvis yrkat bifall till motionen. Det har sagts att jämlikheten surrar i den politiska debatten i dag. Det har vi nog hört allesammans. Vi talar väl jämlikhet oavsett vilket parti vi tillhör. Nu är jämlikhet emellertid ett diffust begrepp, och en definition vore värdefull. Men är detta utskottets ställningstagande en definition på jämlikhet, då måste det vara mycket besvärligt att gå ut och tala om den. Jag är glad att jag kan skilja ut mig här i dag. Jag hoppas att det blir fler som så att säga skiljer ut sig i en kommande votering. Annars är jämlikhetsdebatten ingenting annat än en stor bluff. Jag vill påstå att den fråga det här gäller är en av de största skönhetsfläckarna när det gäller jämlikheten. Jag sade att utskottets utlåtande var kort. Jag måste säga att försvaret här i kammaren också var mycket kort. Jag vet inte hur jag skall tolka herr Nyman som fått den obehagliga rollen att försvara utskottet. Menar herr Nyman att det förhållande som nu råder är riktigt? Jag är inte säker på hur han menar. Ett klart svar på denna punkt skulle vara ytterst värdefullt. Om svaret är nej, vill jag göra en följdfråga: Tror herr Nyman att det någonsin blir en ändring på detta förhållande utan att man säger ifrån från riksdagens sida? Jag tror det inte. Herr talman! Med dessa kommentarer vill jag instämma i det yrkande som ställts av herr Pettersson.

Herr talman! Det där, herr Nyman, var inget svar. Det var bara en undanglidning i själva sakfrågan. Jag kan inte se saken så enkelt. Man kan inte undgå att som politiker ha en mening i en så viktig fråga. Försvarar herr Nyman systemet, eller försvarar han det icke? Jag tycker det är rimligt att här ge till känna ett klart ställningstagande. Det är alldeles fel att fatta detta som ett misstroende mot lönedelegationen elier ett underkännande av densamma. Jag upprepar att det för denna delegation måste vara av väsentligt värde att veta vad riksdagen anser i denna fråga. Det är inte ett underkännande av en delegation om man låter den gå till sin uppdragsgivare i en principiell fråga eller om huvudmannen i en viktig principiell fråga säger att han vill att delegationen skall följa en viss linje. Detta är varken ett underkännande eller ett misstroende. Men jag vill tillägga att motionens tillkomst givetvis är ett underkännande av de förhållanden som råder för närvarande. Det är alldeles självklart, och jag hoppas att herr Nyman inte missuppfattar mig i det avseendet.

Herr talman! Det nämndes alldeles nyss att den del av lönen från sin tjänst som statstjänstemännen får behålla om de är riksdagsmän är en av de största skönhetsfläckarna i jämlikhetsdebatten. Det är verkligen att ta stora ord i sin mun. Vill man föra ett sådant resonemang bör man också gå vidare och plocka av oss andra, som råkar ha en anställning vid sidan om riksdagsarbetet, de pengar som vi kan förtjäna under riksdagsperioderna. Man bör t.ex. säga till lantbrukarna att avstå sju tolftedelar av den avkastning som deras lantbruk ger. Det skulle finnas mycket att göra på det området. En riksdagsman som råkar vara styrelseledamot i ett statligt verk är det kanske just därför att han är riksdagsman. Skall han då avstå från den ersättning han uppbör som styrelseledamot? Uppriktigt sagt anser jag det vara litet futtigt att föra in sådant resonemang i debatten. För mig är den väsentliga frågan om man vill bereda den grupp av befattningshavare det gäller en möjlighet att fungera i riksdagen utan ett direkt inkomstbortfall från annan tjänst. Det är inte så mycket frågan om att få pengar för att man inte arbetar, herr Yngve Persson. Sedan vill jag erinra om en sak som jag anser bör nämnas då denna fråga har tagits upp även i förhandlingssammanhang. Fram till för sex å åtta år sedan var löneavdraget för statstjänstemän som var riksdagsmän mindre än för närvarande. I ett förhandlingssammanhang ökade man avdraget till det dubbla för att det bättre skulle sammanfalla med den inkomstnivå som det normalt rörde sig om.

Herr talman! Herr Lidgards anförande bekräftar väl vad jag sade att det är bäst utan någon argumentation från försvarets sida — det blir bara sämre av det. Huruvida det är futtigt att ta emot ett par tusenlappar utan att göra någonting härför, det må andra bedöma. Jag anser det inte vara småsaker, i varje fall inte i jämlikhetsdebatten. Det är en fantastiskt haltande jämförelse herr Lidgard ger sig in på när han anför att även riksdagsmän ur andra grupper som tjänar pengar vid sidan om sitt riksdagsjobb skall inbegripas, t.ex. de fria företagarna och då särskilt lantbrukarna. Det är en väsentlig skillnad mellan dessa kategorier. I ena fallet anmäler jag till min arbetsgivare att jag blivit riksdagsman, tar ledigt, utan att ordna ersättare. Jag har inga som helst bekymmer för arbetets utförande. Då jag kommer tillbaka återfår jag min tjänst. Betydligt besvärligare är det om jag är fri företagare och måste ta alla konsekvenser. Företaget kanske går med förlust, det är inte alldeles uteslutet. Det är en helt ovidkommande jämförelse.

Herr talman! Jag råkar vara en av de förkättrade individer som är involverade i motionens frågeställning. Vi bör kanske ändå till en början göra klart för oss att för ett flertal år sedan godtog riksdagen de principer rörande olika löneavdrag för statstjänstemännen som var gällande ända fram till den tidpunkt då vi fick det nya förhandlingssystemet. Det har mig veterligen icke tidigare förekommit att man velat angripa det riksdagsbeslut som resulterade i de bestämmelser som så småningom överfördes till — som herr Lidgard mycket riktigt påpekade — det s.k. dubbla B-avdraget. Det måste väl, herr talman, ha funnits ett motiv, när riksdagen den gången gav sig in på en sådan principiell lösning. Vi får inte gslömma bort att riksdagen i egenskap av arbetsgivare för statstjänstemännen den gången måste ha haft ett motiv till att den godtog löneavdragsprincipen, varvid bl.a. särskilt togs undan ledamotskap i riksdagen och deltagande i kyrkomötet. Inom större delen av statsförvaltningen råder i realiteten det förhållandet att man låter tjänstemän, som kommer med i riksdagsarbetet, få betydligt sämre befordringsmöjligheter och många gånger också sämre anställningspremisser i sin statliga yrkesut övning. Jag tror inte vi på den här punkten skall behöva få någon polemik mellan någon här i kammaren och mig, för i så fall kan jag lägga fram konkreta bevis på att detta är det verkliga förhållandet. Det var också så att vi här i riksdagen godtog de förhållanden och principer som i dag är rådande, när vi övergick till det nya förhandlingssystem som infördes för ett antal år sedan. Det finns enligt min uppfattning ingen orsak att rota i enbart detta. Låt mig säga, herr talman, att jag kan ha viss förståelse för de motionärer som tagit upp och pekat på ett problem, men jag har absolut ingen förståelse för att man kan ta ordet jämlikhet i sin mun, när man uteslutande angriper ett enda område där detta verkar, nämligen = statstjänstemannasektorn. Precis som herr Lidgard efterlyser jag i så fall i den s.k. jämlikhetsdebatten en helt annan metodik, om man skall lösa det problem som är involverat i frågan om riksdagsmännens arvoden och ersättningar på arbetsmarknaden. Hur många riksdagsledamöter sitter inte här som exempelvis är journalister och verkar som aktiva journalister och uppbär ersättning för detta. Det kan inte heller vara riktigt, men det är en avtalsfråga mellan vederbörande riksdagsman och hans anställningsorgan, vilket det nu kan vara. Om han är chefredaktör eller journalist, det lägger jag mig inte i. Det får de själva klara upp med sin arbetsgivarpart, men man borde ta med även sådana förhållanden i resonemanget. Jag skall lämna jordbrukarna därhän, men nog skulle man kunna yttra en hel del också på den punkten. Jag skall även lämna herrar förbundsordförande i fred, men det kan också diskuteras hur många sådana som sitter och uppbär stora arvoden. Jag skall heller inte ta upp frågan om en hel del riksdagskolleger som är kvartseller halvtidsanställda landstingsråd och åtnjuter sin fulla arvodesersättning från landstinget utan det ringaste avdrag fastän de är i Stockholm — och borde vara i Stockholm åtminstone ett antal dagar i veckan och sköta sitt riksdagsmannauppdrag. Jag skall inte heller ta upp frågan om anställda i privatföretag, som också de träffar ett avtal med sina arbetsgivare den dag de råkar hamna i riksdagen. Jag skall inte ta upp frågan om egna företagare och liknande, inte heller den frågeställning, som måste tas med i helhetsbilden om vi skall diskutera saken, nämligen att det är en väsentlig skillnad mellan dem som bor i Stockholm eller dess närhet och alla dem som bor betydligt längre bort. Dessa senare kan inte på kvällstid ägna sig åt sitt privata företag eller åt någon tjänstgöring, exempelvis halvtidstjänstgöring i ett departement eiler annan deltidstjänstgöring inom olika statliga organ. Problemet, herr Axel Kristiansson, är betydligt större än vad man här gör gällande. Om man skall angripa denna problematik — jag erkänner att det finns problem i detta sammanhang — måste man angripa den över hela fältet och inte uteslutande hoppa på statstjänstemännen.

slagsida att vederbörande inte borde vara riksdagsman längre. Det är en korrektionsfaktor. Men den som har en tjänst och tar fritt från den, har inget motsvarande ansvar och utför heller inget arbete. Det är möjligt att herr Strandberg har rätt när det gäller befordringsgången. Rimligt vore ju då att angripa den punkten, att få så att säga en avlösning av de här påtalade förmånerna mot ett annorlunda förhållande i befordringshänseende. Orimligt vore väl inte krav på räknande av riksdagsår som kvalificerande i tjänsten. Jag kan inte tänka mig annat än att det borde vara möjligt att komma fram den vägen. Den är inte på något sätt utmanande. Den är fullt logisk och riktig, tycker jag.